Herr talman! Ett motiv för Lennart Andersson när det gäller att skjuta på beslutet om registrerat partnerskap för homosexuella är, som han säger, att det är angeläget att uppnå så stor majoritet som möjligt i riksdagen. Men jag tror nog att Lennart Andersson är litet väl optimistisk på den punkten. Det finns inte särskilt mycket för närvarande som tyder på att dagens betryggande riksdagsmajoritet här någonsin får komma till uttryck. Det är ju val i höst. Och som sagt, det finns dess värre inte mycket som tyder på att nuvarande majoritet i riksdagen blir större efter höstens val. Jag påpekade i mitt anförande -- och jag står fast vid vad jag har sagt, även om det bara rör sig om ett antagande -- att den allmänna opinionen ligger före riksdagen och lagskrivningen i det här fallet. Jag kan naturligtvis inte bevisa det. Det har ju inte gjorts särskilt många undersökningar i det sammanhanget. Men jag tror faktiskt ändå att det förhåller sig på det sätt som jag här har sagt. Detta samt de homosexuellas egen önskan om att ett principbeslut skall fattas i det här fallet tycker jag talar för att det är läge att fatta ett sådant beslut här i dag.
Herr talman! Jag skall bara något kommentera Obligatorisk medling. Som Lennart Andersson mycket riktigt påpekade har vi reservanterna inte följt upp motionen i den delen. Bakgrunden till reservationen är att vi tycker att familjesplittringen måste betraktas som en allvarlig samhällsfråga. Familjesplittring leder ju till sociala, ekonomiska och mänskliga problem -- särskilt gäller det barnen. Vi reservanter, ser ser liksom motionärerna med oro på utvecklingen i det här fallet. Även om det är kommunerna som har ansvaret för familjerådgivningen är det här, Lennart Andersson, en övergripande samhällsfråga. Jag anser att det är helt på sin plats -- ja, det är verkligen erforderligt -- att riksdagen genom ett tillkännagivande till regeringen pekar på att det är nödvändigt att göra satsningar för att i större utsträckning hjälpa människor som befinner sig i eller som är på väg in i en konfliktsituation. Skillnaden vad gäller de slutsatser som dras är väl närmast att vi reservanter tycker att riksdagen skall vara aktiv här och göra ett uttalande i stället för att, som majoriteten vill, helt enkelt avslå motionen. Jag tänkte att jag också skulle hinna med att ta upp frågan om förmånstagarförordnande om enskild egendom när det gäller försäkringar. Det är svårt för mig att förstå motståndet här. I praktiken är det fråga om huruvida egendom som barn har fått av sina föräldrar skall vara enskild egendom eller om den skall vara giftorättsgods som makarna alltså skall dela med sig i händelse av skilsmässa. Det är allmänt accepterat att man i testamente till sitt barn eller annan arvinge skall få lämna egendom som enskild egendom. Likaså kan man göra det i fråga om gåva. Det som Charlotte Cederschiöld har tagit upp i en motion tycker vi är konsekvent, nämligen att man även skall kunna få göra det när det gäller försäkringar. Jag skulle vilja fråga utskottsmajoriteten: Vilka är det man vill skydda då man avvisar detta? Jag kan själv bara svara på frågan. Om jag tecknar försäkring och har mina barn som förmånstagare genom förordnande, utan att det blir enskild egendom så är de enda som jag ''skyddar'' mina eventuella sonhustrur och svärsöner. Jag ''skyddar'' dem när de och mina barn skiljs. Det är då ''skyddet'' uppstår. Men vi måste väl inse att det är rimligt att föräldrar har rätt att ge sina barn ett ekonomiskt stöd så att dessa inte vid skilsmässa behöver drabbas av att dela med sig det som de har fått av sina föräldrar. Mot den bakgrunden har vi stött detta krav nu, liksom vi gjorde i fjol. Och som sagt var det praktiskt taget enhälliga synpunkter vid hearingen i det här fallet.
Herr talman! Moderata samlingspartiets familjepolitik går bl.a. ut på att öka möjligheterna för människor i det civila samhället, att bygga ut den civila delen, vilket också dagens betänkande om äktenskapsbalken visar. Till skillnad från Lennart Andersson har jag samma uppfattning i år som förra året. Förra året ville Lennart Andersson inte utvidga 10:3 äktenskapsbalken med ATP och kollektivpension, men det tycks vara möjligt i år. Jag skiljer mig därför från Lennart Andersson genom att jag har samma uppfattning i år som jag hade förra året. Jag försöker göra det som jag tror är rätt och politiskt möjligt. Det är faktiskt en politikers uppgift att göra det. Så länge har det gått ganska bra. Nu är det faktiskt flera partier som ansluter sig till mina motioner. Jag är inte ensam om dem, utan jag har moderata samlingspartiets riksdagsgrupp med mig och även flera andra partier i riksdagen: 4 reservation. Så jag är inte, Lennart Andersson, ensam om min uppfattning. Man skall ta hänsyn till familjerollen i lagstiftningen. Det är det som Lennart Andersson glömmer. Kvinnorna har faktiskt i snitt en arbetsvecka mer hemma, och det måste man ta hänsyn till vid bedömningen i dessa frågor. Ekonomin är också en viktig del i äktenskapet, det måste vi inse. Några vänner till Lennart Andersson inom politiken gör det. Några kvinnlig jurister har gett ut en bok på Tidens förlag, som heter Kvinnors rätt. De talar om hur oerhört väsentligt det är att sådana synpunkter kommer fram i lagstiftningen. De skriver så här: ''Men rättskällorna är inte statiska. Innehållet förändras successivt. Kvinnokrav kan i större utsträckning komma att påverka lagstiftningen. Den rättsliga argumenteringen skulle kunna inriktas på det orättvisa i att så lite hänsyn har tagits till kvinnors intressen. Sådana ändringar finns inom räckhåll. Hur snabbt vi når resultat beror på hur starka kvinnokrav som förs fram i det politiska livet och vilket genomslag de får.'' Lennart Andersson glömmer när det gäller privata pensionsförsäkringar att det är tiden och premien som är avgörande. Där är det långt kvar fortfarande för kvinnor, tyvärr. Det är glädjande att många kvinnor tar pensionsförsäkring, vilket visar att det minsann inte är en fråga för de rika när det gäller förmånstagarförordnande. Kvinnorna har inte så stora inkomster. Jag vill avsluta med en fråga. Vilket gynnar familjen bäst: att ge den möjlighet att bygga upp ett gemensamt familjeskydd eller att inte ge det?
Herr talman! Elisabeth Persson frågade mig varför det är nödvändigt att skjuta på reformen om registrerat partnerskap på framtiden. Hon är orolig för den nya majoritet som kan vara verklighet i riksdagen efter höstens val. Mitt svar är att jag litar på de uttalanden som i dag har gjorts dels från folkpartiet liberalerna, dels från miljöpartiet, som i betänkandet har redovisat en mycket klar inställning i sakfrågan. När det sedan gäller socialdemokrater och vänsterpartister vet vi i båda partierna att frågan har behandlats i olika beslutsinstanser och att vi har våra resp. partier med oss och har en mycket positiv uppfattning och en strävan att lösa frågan på bästa sätt. Därför har vi kommit fram till den bedömningen att det kan vara mycket svårt för liberalerna och miljöpartisterna och andra att byta uppfattning i denna fråga. Rimligtvis bör de uttalanden som gjorts gälla även för framtiden. Martin Olsson tar i sin replik till mig upp en del saker i reservation 1 om obligatorisk medling. Martin Olsson pekar på den passus i reservationen där man uppmanar regeringen att även genom andra åtgärder ge makarna stöd och hjälp för att så långt möjligt lösa konflikterna innan en skilsmässa är ett faktum. Det skulle vara väldigt bra för dagens debatt om Martin Olsson ville precisera för oss övriga vilka andra åtgärder ni inom centern har tänkt på när ni skrivit denna reservation. Det vore jag mycket tacksam för. Olsson mycket klar i sin replik och talade om vad som verkligen gäller ur reservanternas synpunkt. Han säger att en gåva från föräldrar till barn vill man absolut slå vakt om och se till att den alltid stannar hos barnet. Då frågar jag: Varför kan inte föräldrarna ge motsvarande gåva till hela familjen, så att den kan disponeras ordentligt av bägge makarna, som får avgöra själva hur den skall disponeras? Här är det tydligen så att man skall favorisera det egna barnet i en familj, men man har inte samma förtroende för den andra parten i familjen så att den kan bli delaktig av gåvan. Den skall alltså förbehållas vissa släktmedlemmar. Vill man ändra på detta kan man göra det via testamente, säger Martin Olsson, och detta är alldeles riktigt. Slutligen till Charlotte Cederschiöld: Jag har inte ändrat uppfattning sedan förra året angående jämkningsregeln 10:3 äktenskapsbalken. Jag har bara i dag sakligt redovisat vad en statlig utredning har väckt för tankar. Jag har citerat mycket utförligt vad lagutskottet anser om den egna pensionen och avtalspensionen. Jag har inte alls tagit ställning i sakfrågan utan gjort en klar redovisning. Min personliga uppfattning skall jag redovisa redan nu: Jag tycker inte att pensionsberedningens tanke är särskilt konstruktiv.

Herr talman! Vad avser avtal skall jag fatta mig kort och säga att socialdemokraterna försvarar en könsblind lagstiftning. Vad sedan gäller förmånstagarförordnande för enskild egendom skulle jag kunna ta ett litet exempel och säga så här: Vi har en ensamstående mamma, oroad för ATP-systemets urholkning. Hon tar en liten pensionsförsäkring, sliter hårt, dör relativt tidigt och lämnar efter sig en dotter som är relativt nygift. Dotterns man tar med sig hälften av den här ensamstående mammans sparkapital efter ett ganska kort äktenskap. Det är vad socialdemokraterna tycker är en bra modell. Jag tycker att det är en dålig modell. Det tycker även juridiska experter. Jag läste högt förra året när vi hade denna debatt vad rättsexperten Wallin tycker. Anders Agell anses vara en stor rättsexpert. Han har skrivit om den nya arvsrätten alldeles nyligen, i Svensk Juristtidning nr 1 1990, på 50 sidor, varav 2 1/2 handlar just om förmånstagarförordnande. Han menar att en lagändring verkar befogad. Han säger att det finns ett praktiskt behov. Han har svårt att se varför ett sådant förordnande inte skulle kunna tillåtas. Det var samma argumentation som försäkringsinspektionen framförde på utfrågningen. Man sade att konsumentkravet och behovet är så stort på det här området att det inte går att säga nej om man inte har tillräckligt starka skäl. Och det finns inte, sade man från försäkringsinspektionen. Nej, socialdemokratena försöker hindra, stoppa och förbjuda, medan vi moderater försöker öppna möjligheter för människor i svåra tider.

Herr talman! När jag med stor uppmärksamhet lyssnar på Allan Ekströms inlägg kan jag inte tolka det på annat sätt än att han är orolig alldeles i onödan. Det som Allan Ekström upplever som den största risken med frågan om förhandlingsrätt för arrendatorsorganisationer är om några arrendatorer som inte är med i arrendatorsorganisationen också skulle inrymmas under en förhandlingsöverenskommelse och ett avtal. Men Allan Ekström, låt oss tänka oss exemplet att en stor jordägare arrenderar ut 200 tomter för fritidsboende. 190 av dessa arrendatorer är med i en förening och förhandlar, och 10 står utanför organisationen. Det avtal som träffas gäller de 190. De 10 som står utanför kan mycket väl även i fortsättningen träffa ett separat avtal direkt med jordägaren.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
Herr talman! Jag blev inte helt överraskad att möta den uppfattningen från Lennart Andessons sida. Men på flera ställen i utskottets skrivning hänvisar man till de kollektiva förhandlingar som förs med stöd av hyresförhandlingslagen och åberopar det karakteristiska med en skriftlig förhandlingsordning som just utesluter den enskilde från att träffa ett individuellt avtal med jordägaren. På flera ställen åberopar man längtansfullt just att man vill ha samma ordning som gäller på hyresmarknaden. Och där råder ju ett monopol. Jag tycker att det här ämnet på något sätt visar vilken avgörande skillnad som råder mellan våra partier beträffande inställningen till den centrala frågan om relationen mellan kollektivet och den enskilde. Frågan var föremål för lagutskottets uppmärksamhet för några veckor sedan då behovet av en lag om ideella föreningar ventilerades i kammaren. Jag citerade då Stig Strömholm, Odd Ehnmark och deras syn på just samma ämne. Herr talman! Avslutningsvis vill jag, för att göra mitt inlägg mer hör och läsvärt, återge en vers av den oförbrännelige Alf Henriksson. Kollektivets historia, om den är sann, är den tristaste läsning som tänkas kan ty allt roligt som hänt genom tiderna har att göra med individerna.
Herr talman! Vi behöver inte alls göra detta till någon stor fråga om kollektiva lösningar eller individuella lösningar, osv. Vi ser detta som en mycket praktisk fråga. Det finns på flera håll i landet stora jordägare som arrenderar ut ett stort antal tomter för fritidsboende, och det gäller att finna mer rationella former för hur de skall kunna träffa arrendeavtal i stället för att gå runt och tala med varje enskild arrendator och teckna avtal.

Herr talman! Jag tänker endast beröra den del av betänkandet som berör atomansvarighetslagen och göra det mycket kortfattat trots att det är en oerhört viktig fråga. Eftersom frågan har debatterats många gånger kommer jag i detta sammanhang inte att argumentera speciellt utförligt. De försäkringsfrågor som aktualiseras vid kärnkraftsproducerad el visar på ett mycket tydligt sätt det absurda i att bygga elförsörjningen på kärnkraft. Vi har på ett dramatiskt sätt fått demonstrerat för oss hur illa det kan gå och vilka enorma ekonomiska, ekologiska och mänskliga konsekvenser och tragedier det kan få när anläggningar som producerar kärnkraftsel havererar. De ekonomiska konsekvenserna av sådana haverier borde rimligtvis, i konsekvens med annan försäkringslagstiftning, täckas av den som äger och driver anläggningen. Så är inte fallet när det gäller de eventuella ekonomiska konsekvenserna av kärnkraften. Vi menar att det förhållandet borde gälla, att regeringen skall verka för att ett obegränsat skadeståndsansvar införs. I den energipolitiska proposition som nu behandlas parallellt med det betänkande som nu är uppe till behandling i kammaren, har regeringen markerat att detta är en oerhört viktig fråga och att regeringen i internationella sammanhang kommer att driva frågan om ett vidgat skadeståndsansvar för anläggningsinnehavare. Vi tycker att det är bra med denna push framåt. Innehavarens ansvar är fortfarande alltför litet. Beloppsgränsen bör kunna sättas betydligt högre än vad den är i dag med en absolut övre gräns på ca 3 miljarder kronor. Det gäller inte enbart anläggningsinnehavare utan även den statliga garantin. Med denna korta argumentation yrkar jag bifall till reservation nr 1 av Elisabeth Persson.

Herr talman! Också jag tänker bli kortfattad. Kärnkraften är farlig och dyr. Tjernobyl är en illustration av detta. Man har beräknat att jordbruksförluster och saneringskostnader i svenska pengar uppgår till 720--1 090 miljarder kronor, och då är mänskligt lidande och vårdkostnader inte medräknade. Dessa uppgifter kommer från Wall Street Journal och är naturligtvis inte slutgiltiga. Det tillkommer bl.a. växlingskostnader mellan rubel och västerländsk valuta, och det är ett problem. Men man kan ändå jämföra skillnaden i storlek mellan dessa 720--1 090 miljarder kronor och de 3 miljarder kronor som är den maximala ersättning som atomansvarighetslagen tillsammans med internationella konventioner erbjuder vid ett haveri av ett svenskt kärnkraftverk. Mellanskillnaden kan ses som en subvention till kärnkraften Atomansvarighetslagen är ett sätt att skydda kärnkraften från konkurrens från mindre miljöfarliga sätt att producera el. En annan svensk lag som skyddar kärnkraften är räddningstjänstlagen, som gör det möjligt att tvångskommendera alla civila vuxna svenskar att röja upp efter en olycka. Detta befriar reaktorägarna från kostnader för olycksberedskap, och det är en ekonomisk subvention. Den lagstiftning som reglerar hanteringen av kärnkraftens avfall är otydlig och garanterar inte att avfallet kommer att tas om hand. Går inte industrins nuvarande planer i händelse av en olycka i lås kommer dessa kostnader att läggas på framtida skattebetalare. Därtill är det väl känt att kärnkraften går med förlust om man räknar med statens alla bidrag till forskning och utveckling. Om man har normala krav på kapitalavkastning har reaktorerna varit felinvesteringar för kraftindustrin. Det finns fler exempel på det svenska samhällets dolda stöd till kärnkraften, men jag skall inte trötta kammaren med att fortsätta uppräkningen här och nu. I stället vill jag uppmana riksdagens ledamöter att vid voteringen nästa onsdag bifalla miljöpartiets reservation och därigenom plocka bort en av samhällets subventioner till den olönsamma kärnkraften, den som innebär att kärnkraften inte behöver bära sina egna skadeståndskostnader. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Vi har nu att behandla lagutskottets betänkande Vad beträffar skadeståndsansvaret för skador vid kärnkraftsolyckor har denna fråga behandlats vid flera tillfällen här i kammaren. Utskottet har då varit överens med motionärerna om att ansvaret för atomskador i första hand skall ligga på atomanläggningsinnehavaren. Däremot har utskottet avstyrkt yrkanden om obegränsat eller radikalt förändrat och utökat ansvar. Sverige är i likhet med flertalet västeuropeiska länder anslutet till Pariskonventionen från år 1960 Konventionen innehåller internationella bestämmelser om ansvarighet för skador som har orsakats av atomolyckor. Pariskonventionens regler om anläggningsinnehavarens ansvar kompletteras av tilläggskonventionens ersättningssystem. Bestämmelser om ansvar för atomskador finns för svensk del i atomansvarighetslagen, och till grund för lagen ligger de internationella överenskommelser till vilka Sverige är anslutet. Hela ansvars och ersättningssystemet verkar i flera steg. I det första steget är anläggningsinnehavaren ansvarig för skador som uppkommer i samband med driften av anläggningen oberoende av vållande. Ansvaret skall vara begränsat till ett visst belopp för varje olycka och vara täckt av försäkring eller annan ekonomisk garanti. I det andra steget skall den stat där atomanläggningen är belägen bidra till att täcka skadorna upp till ett visst belopp. I det tredje steget skall de stater som är anslutna till tilläggskonventionen betala efter en särskilt angiven beräkningsgrund. I det fjärde steget skall svenska staten, i de fall en anläggningsinnehavare här i riket är ansvarig, utge ersättning till de skadade med sammanlagt högst 3 miljarder kronor. I detta belopp är ersättningarna för första, andra och tredje steget inräknade. Beloppsgränsen för atomanläggningsinnehavaren är fastställd efter en bedömning av atomindustrins förmåga att bära försäkringskostnader samt försäkringsmarknadens kapacitet. 1989 har beloppsgränsen efter dessa bedömningar fastställts för atomanläggningsinnehavaren till 800 Ansvaret skall vara täckt av en obligatorisk försäkring, som skall motsvara 120 % av ansvarsbeloppet, eller av någon annan ekonomisk garanti. Sedan frågan behandlades här tidigare i kammaren har flera initiativ tagits för att förbättra ersättningsystemet vid kärnkraftsolyckor, senast i regeringens överenskommelse mellan folkpartiet och centern vad gäller energipolitiken. Denna överenskommelse innebär att det inte är förenligt med Pariskonventionen att ålägga anläggningsinnehavaren ett obegränsat ansvar, men att regeringen, med hänsyn till frågans vikt, aktivt bör driva frågan om ett vidgat ansvar i internationella sammanhang. Enligt nyligen gjorda beräkningar är det möjligt att höja kapaciteten på försäkringsområdet, vilket skulle medge en höjning av ansvarsbeloppet till ca 1 miljard kronor. I energipropositionen hemställs därför om godkännande av riktlinjer och en höjning av ansvarsbeloppet. Utskottet redovisar också i betänkandet andra positiva åtaganden som är på gång i det internationella arbetet. Av 33 § atomansvarighetslagen följer vidare, att i de fall ersättningsbeloppen enligt lagen inte räcker till för att uppkomna skador skall kunna ersättas fullt ut, kan ytterligare gottgörelse utgå av statsmedel. Grunden för sådan gottgörelse skall fastställas genom särskild lagstiftning. Utskottet gör bedömningen att det mest förnuftiga och kloka sättet att hantera den mycket viktiga frågan om ansvar för atomskadeolyckor är att delta i det internationella arbetet med sikte på att få en så bred anslutning som möjligt och ta till vara de möjligheter som kan finnas till förbättringar av ansvars och ersättningssystemet. Att Sverige skulle lämna konventionen och därmed ställa sig utanför det ersättningssystem som gäller i Västeuropa bör inte komma i fråga. Miljöfrågor av denna dignitet kan inte hanteras utifrån ett snävt nationellt perspektiv. Vid en eventuell olycka är det sannolikt att flera länder blir drabbade, vilket medför att internationella konventioner är nödvändiga för att trygga människors möjligheter till skadestånd. Det går inte att sätta gränser för de skadeverkningar som kan uppkomma vid en kärnkraftsolycka. Frågan måste behandlas med stor omsorg och utifrån ett synsätt där svensk lagstiftning står i samklang med internationella och bilaterala överenskommelser. Med det anförda yrkar jag avslag på motionerna rörande ansvaret för skador vid kärnkraftsolyckor. Betänkandet behandlar även en motion som framhåller att dagens lagstiftning ger en skadelidande små möjligheter att utkräva skadestånd vid miljöskador. Reglerna om skadestånd vid miljöskador har nyligen reformerats och brutits ut ur miljöskyddslagen och finns nu i 1986 års miljöskadelag. Ansvaret enligt miljöskadelagen avser person och sakskador samt ren förmögenhetsskada som inte är obetydlig. Skadestånd utgår enligt miljöskadelagen även om skadan inte orsakats avsiktligen eller genom vårdslöshet, s.k. strikt ansvar. Den som lidit skada till följd av miljöfarlig verksamhet har medgivits lättnader i de beviskrav som i allmänhet gäller i skadeståndssammanhang. För att lösa problemet med skadestånd vid miljöskador där man inte kan finna någon ansvarig, eller där företaget har slutat med verksamheten när skadan upptäcks, eller där företaget gått i konkurs, eller där skadeståndet är preskriberat, har reglerna kompletterats med en obligatorisk miljöskadeförsäkring. Alla företag som är skyldiga att ha tillstånd till sin miljöfarliga verksamhet, eller är anmälningspliktiga, skall bidra till den obligatoriska miljöskadeförsäkringen. I propositionen om en god livsmiljö redovisar regeringen hur en helhetssyn måste prägla miljöarbetet. Och den tillsatta miljöskyddskommittén, som nu är i verksamhet, bör i sitt fortsatta utredningsarbete ta sikte på att samla samtliga miljölagar i en miljöbalk. Enligt utskottets mening täcker de redovisade åtgärderna väl de krav som motionären ställer, och vi yrkar därför avslag på motionen. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på reservationerna och bifall till lagutskottets hemställan.

Herr talman! Detta ärende kommer med rätta igen varje år, eftersom man har haft, såsom Martin Olsson mycket riktigt framhöll, ett undantag som inte stämmer med normal skadeståndsrätt. Undantaget har gällt sedan 1960, i 30 år, och fortfarande har ingenting hänt. Det kanske inte är så märkvärdigt. Kärnkraften har ju varit omfattad av en nästan religiös trosvisshet. Det har funnits ett kärnkraftsetablissemang. Jag har själv en gång i världen tillhört etablissemanget, så jag känner till det någorlunda, även inifrån. Det gäller ett etablissemang som håller ihop inom hela industrivärlden och som stöttar verksamheten. Det har funnits alltsedan Eisenhower startade med sitt utspel Atoms for Peace, där den förödande kärnenergin skulle tämjas och bli till välsignelse för människor och ge nästan gratis energi. Sedan har man funnit att den inte var gratis, men den var farlig. Man visste från början att kärnenergin i bombform var den mest djävulska uppfinning som mänskligheten hittills hade gett sig på. I dag vet vi att Harrisburg har kostat betydligt mer i skador än vad det kostade att uppföra anläggningen. Vi vet, som Elisabet Franzén framhöll, att Tjernobyl har kostat hundratals miljarder svenska kronor. Tidigare har man nämnt siffrorna 200--300 miljarder, men Elisabet Franzén nämnde siffran 720--1 090 miljarder kronor. Det är siffror som är jämförbara med dem som förre IAEA-chefen, chefen för det internationella atomenergiorganet i Wien, Sigvard Eklund, publicerade i fjol. Han påpekade att enligt beräkningar från amerikanska Department of Energy uppskattar man kostnaden för att rensa upp de miljöförstöringar som de militära reaktorerna och upparbetningsanläggningarna åstadkommit till ca 1 000 miljarder svenska kronor. Det är ganska våldsamma siffror det rör sig om när olyckan är framme. När olyckan är framme vill människor ha en försäkring som garanterar att de hålls skadeslösa. I själva verket är det omöjligt att hålla mänskligheten skadeslös om Barsebäcksverket skulle råka ut för en härdsmälta med påföljande utsläpp. Man kan inte hålla mänskligheten skadeslös om Skånes jordbruksmark förröds. Den princip som borde upprätthållas är att man ska sluta subventionera kärnkraften.

I dag har de skadeförsäkringar över 800 miljonersgränsen som gäller om de skulle råka ut för en skada som drabbar dem själva, dvs. att turbinerna eller reaktorn skulle råka ut för en större maskinskada. De är bättre försäkrade för egen del än vad de är visa vi allmänheten, vilket jag tycker även ur moralisk synpunkt är ett ohållbart förhållande. I själva verket finns det bara en rimlig lösning, och det är att kräva att denna verksamhet, som alla andra, skall bära sina egna kostnader. Från majoritetens sida säger man att man varit Paris-konventionens fångar sedan 1960, och det har inte funnits något att göra. Det är glädjande att energiuppgörelsen har lyckats få detta i rörelse. Det är klart att man ska samarbete internationellt, men det internationella samarbetet skall gå ut på att man förbättrar förhållandena och att man kommer någon vart. I detta fall har man inte kommit någon vart på 30 år. Man har fortfarande detta orimliga förhållande som beror på att kärnkraftsetablissemanget, som jag nämnde tidigare, har lyckats påverka regeringarna i de skilda länderna att stödja verksamheten, eftersom man trodde att den var så välsignelsebringande. Man har inte förstått riskerna. Nu är det dags att ta i med kraft. Om det inte går att få Paris-konventionen i rörelse kan man i fråga sätta om man över huvud taget kan medverka i detta spel som pågår sedan 30 år.

Man hade i och för sig haft råd att höja försäkringspremien väsentligt. Men om man skulle höja den och göra en enkel proportionering och höja den ifrån dagens 800 miljoner till den siffra som har nämnts sedan flera år tillbaka för Tjernobyl, 200 miljarder, skulle faktiskt hela Barsebäcksverkets vinst gå åt, och väl det, för att kunna betala försäkringspremien. Frågan är om det finns något försäkringsbolag som vill stå för en sådan stor risk. Det finns det sannolikt inte. Detta har även utskottet påpekat, även om jag tror att utskottet är otillbörligt pessimistiskt beträffande var gränsen går. Grundprincipen måste vara att antingen skall det finnas försäkring eller också skall staten ta ett obegränsat ansvar för de risker som man uppenbarligen anser vara motiverade för att köra vidare med de här verken. Jag är helt övertygad om att ingen kommer att förbjuda den svenska staten att ikläda sig ett obegränsat ansvar för sådana olyckor. Det skulle förvåna mig mycket om något utomstående land skulle säga att ''Det får ni inte göra''. Det är möjligt att utskottets majoritetsrepresentant kan övertyga mig om motsatsen, men det skulle, som sagt, förvåna mig mycket om man kommer att konstatera att Sverige icke får garantera att betala ett större skadestånd än någon annan nation. Det vore en ganska egendomlig reaktion, men det är möjligt att kärnkraftetablissemanget som jag talade om skulle kunna reagera på det viset. Jag hoppas att de inte är så besynnerliga. Därmed vill jag yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman!

Jag har, som jag nämnde förut, en gång tillhört detta etablissemang men så småningom tänkt om och tänkt om på båda punkterna. Jag tror alltså inte att systemet är lönsamt och jag tror inte att det är människovänligt. Utskottet irriteras över att vi kommer igen år efter år med våra krav på en bättre ordning, i det här fallet när det gäller avfallsfrågorna, som detta betänkande handlar om.

Så småningom tänker man sig något som ingen har gjort, nämligen att man skall slutförvara det här bränslet. Under processen uppkommer det som i alla industriella processer en massa biprodukter så att säga under resans gång. De allra värsta är förmodligen de 99,9 % avfall som uppstår redan vid urangruvan. Det avger radon, urlakas på tungmetaller och förgiftar sin omgivning. De som arbetar i gruvorna förgiftas av radonet med en hög frekvens av lungcancer som följd. I Sverige har man på senare år försökt inbilla allmänheten att den stora faran är reaktorhaverier. Birgitta Dahl uttalade för några månader sedan i kammaren: ''Blotta faktum att man måste vidta unika säkerhetsåtgärder som man måste göra när det gäller kärnkraften och de oerhörda konsekvenserna av en olycka om den inträffar är för mig skälet till att jag säger att kärnkraften måste avvecklas som energikälla i Sverige och enligt min uppfattning bör det ske även i resten av världen.'' Detta håller naturligtvis jag och miljöpartiet i högsta grad med om, men vi vill hela tiden betona att det är nödvändigt att se på hela processen. Om man kan visa att varje moment är någorlunda skapligt säkert, blir ändå hela processen oacceptabel ur mänsklig synpunkt, social synpunkt och miljösynpunkt. Det är därför vi säger nej till den. Det är en djupt människofientlig verksamhet. Därför får vi stå ut med att utskottsmajoriteten är irriterad. Det är för oss en moralisk fråga att på allt sätt arbeta för avveckling av denna verksamhet. Det gäller alltså läckaget, det gäller bomberna, det gäller gruvorna, det gäller storskaligheten och det gäller hemlighetsmakeriet, bl.a. Det är typiskt för just det ämne som vi här behandlar, nämligen avfallet, att jag sedan 70-talet har försökt att få information om hur man tänkt sig göra med de 139 ton radioaktivt avfall som Oskarshamnskonsortiet har skickat till Sellafield för bearbetning. Vilken överenskommelse finns det? Vad skall det plutonium som uppstår vid upparbetningen användas till? Det är alltid lika omöjligt. Vi har aldrig lyckats få något besked på dessa punkter. När det är på det här viset, när man inte kan få besked, även om verksamheten skulle vara helt i sin ordning, blir människor misstänksamma. Kärnkraftsindustin och kärnkraftsetablissemanget får alltså finna sig i att bli misstänkta, när de hela tiden arbetar under hemlighetsmakeri och sekretess. Dess värre är jag rädd för att det är delvis välgrundade misstankar, att man sysslar med saker och ting som inte tål allmänhetens insyn. Jag skall inte gå in på alla detaljer i betänkandet och alla de reservationer som har avgivits. Jag nämnde Sellafield och de 139 tonnen som vi sedan gammalt har efterlyst besked om. Det har vi gjort även om byteshandeln när tyskt MOX-bränsle -- 24 ton vill jag minnas -- byttes mot 59 ton utbränt kärnbränsle som har skeppats från Sverige till Cogémas anläggning La Hague i Bretagne. Det förekommer också halvsanningar och halva informationer. Utskottets majoritet informerar oss motionärer om att i Studsvik kan man förvara utbränt experimentbränsle i tio år. Det finns lagringskapacitet för detta, säger man. Nåväl, men vad sedan? Vad är tanken?

Det är ironiskt, därför att det har skrivits avtal om att man är tvungen att skicka tillbaka det till USA. Det finns alltså ett avtal som säger att avfallet måste skickas tillbaka till USA, och så säger man där: Vi kan inte ta emot det. Då säger Studsvik: Vi kan lagra i tio år. Men sedan då? Detta tycker jag att utskottet borde ha tagit reda på och givit ett svar på. Utskottsmajoriteten har faktiskt en viss förpliktelse att klarlägga sådana här förhållanden. När det gäller SKBs s.k. information är det enligt vår uppfattning alldeles uppenbart att den ingår i en av kärnkraftsetablissemanget organiserad kampanj i syfte att skapa förtroende för kärnenergin. Förmodligen tror de själva att de ger en saklig information, men de kritiska frågorna kommer nog tyvärr att sopas under mattan. Det är åtminstone vår erfarenhet när vi har tittat på bussarna som man har skickat runt Sveriges land. När problem är olösliga, hjälper det inte hur mycket man än anstränger sig. Man kan tala om att man har satsat och gjort det ena och det andra, men det hjälper inte när problemen i princip är olösbara, och det är vad vi befarar när det gäller hela kärnkraftscykeln. Det kommer att läcka, och på lång sikt kommer mänskligheten att skadas. Därför finns det ingen annan lösning än att upphöra med hela kärnkraftshanteringen. Naturligtvis måste man ta hand om de skador som har skett. Jag nämnde de 1 000 miljarderna som det amerikanska energidepartementet räknar med att det skall kosta att städa upp efter de militära reaktorerna och upparbetningsanläggningarna. Vad det s.k. slutförvaret på lång sikt kommer att kosta är inte lätt att säga. Vi kan naturligtvis känna en viss stolthet över att vi i Sverige ligger i första ledet när det gäller att försöka utreda hur man skall ta hand om det utbrända bränslet. Nästan alla länder som sysslar med kärnkraft har gjort mindre än Sverige, det skall vi hålla vårt svenska kärnkraftsetablissemang räkning för. Naturligtvis kan man inte säga med någon större säkerhet vad SKBs planerade anläggningar kommer att kosta. Jag har i varje fall lärt mig att när det gäller stora tekniska anläggningar som aldrig har gjorts förut bör man använda den s.k. piregeln, dvs. att man tar den kalkyl som är gjord för de anläggningar som skall framställas och multuplicerar med 3,14. Då kommer man förmodligen fram till den slutgiltiga kostnaden. Det är en ganska användbar metod för stora nyskapande insatser av den här typen. I varje fall är det väldigt osäkert vad detta kommer att kosta. Vi har föreslagit att man skall fördubbla den nuvarande avgiften. Räknat med pi-regeln skulle den tredubblas, men vi har föreslagit en fördubbling. Det finns två motiv för det. Sannolikt blir det mycket dyrare än vad man har räknat med att ta hand om det utbrända bränslet. Men förslaget kan också motiveras på ett annat sätt, nämligen att i sådana här fall bör man räkna med realräntan noll. Vi vet inte hur pengar kan förräntas på lång sikt, och här är det fråga om lång sikt. Ända fram till år 2060 skall denna verksamhet pågå, alltså i 70 år fr.o.m. nu. Då är det naturligtvis rätt viktigt vilken ränta man räknar med.

Kostar det 40 miljarder enligt beräkning att ta hand om det utbrända bränslet, skall man se till att i dag lägga upp fonder som svarar mot vad det skulle kosta att göra den slutförvaringen i dag. Sedan är det av tekniska skäl inte möjligt att göra den, för man måste låta bränslet svalna ett antal år, innan man med fördel kan stoppa ned det i något bergrum eller hur det nu skall göras. Det är ju en annan fråga. Från miljöpartiets sida är vi långt ifrån säkra på att den s.k. KBS-3-metoden är sista ordet i den här processen. Därför har vi yrkat, blygsamt, att man skall fördubbla avgiften för hanteringen av det utbrända kärnbränslet från 2 till 4 öre per kWh. Det är möjligt att den avgiften på sikt bör höjas ytterligare. I varje fall finns det alltså dubbla skäl för att minst fördubbla den nuvarande avgiften. Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 8, 9 och 11.